Fru talman! Vid olika tillfällen på senare tid har Bengt Kindbom gjort upprepade angrepp från centerns sida gentemot oss moderater för att vi, som det heter, skulle vilja avskaffa landstingen. Detta, fru talman, är ett helt ogrundat påstående. Var kommer det ifrån? Jo, ifrån det faktum att vi i ett programförslag, Möjligheternas samhälle, har fört fram tanken på att avskaffa landstingen. Låt mig redan nu avslöja att en överväldigande andel av remissinstanserna helt och hållet har avstyrkt det förslaget. Själv har jag aldrig varit någon anhängare av det, eftersom jag inte har begripit vitsen att bygga upp ett kommunalförbund som skulle ta över landstingens uppgifter. Däremot är det självfallet positivt att frågan om landstingens vara eller inte vara blir föremål för diskussion. Vi har högt i tak i vårt parti, och vi anser att om man inte ordentligt ventilerar en fråga, om man inte ordentligt ifrågasätter institutioners existens, då är det bara fråga om rena rama dogmer — man accepterar någonting utan att veta varför man över huvud taget accepterar det. Från den utgångspunkten har självfallet denna interna partidiskussion varit mycket nyttig. Vi har våra landsting, och vi kommer att få dras med dem. Däremot kan vi diskutera vilka befogenheter landstingen skall ha. Diskussionen nu gäller emellertid inte detta, men i och för sig skulle jag hälsa med tillfredsställelse att landstingens befogenheter begränsades till att gälla de rena sjukvårdsuppgifterna.
Fru talman! Frågan om att landstingen skulle avskaffas kommer inte bara från det moderata programförslaget, utan den har också drivits frenetiskt av ungdomsförbundets ledning. Det är bl.a. genom detta som diskussionen har uppstått. Men det finns också andra vägar att nå samma syfte, och på flera punkter under senare år har moderaterna varit inne på sådana. Genom förslag som förändrar de ekonomiska förutsättningarna för landstingen vill man avlöva deras verksamhet, begränsa uppgifterna för landstingen. Det accepterar vi inte, eftersom vi ser en möjlighet när det gäller landstingen: genom att ge landstingen större roll kan man vidga det folkliga inflytandet. Vad vi diskuterar är alltså att vidga landstingens uppgifter, att nyttja den del av det demokratiska system som landstingen utgör. Det har vi fört fram i vår reservation, och det förvånande är att utskottsmajoriteten inte klarare har markerat den ställning som landstingen bör ha i framtiden utan helt förbigått detta krav i centermotionen.
Fru talman! Här finns det uppenbarligen en skillnad mellan oss. Från moderat sida är vi angelägna om för det första att inte skapa nya byråkratiska organisationer, för det andra att hålla isär landstingens befogenheter och de statliga befogenheterna samt för det tredje att inte göra landstingen till något slags diversehandel utan se till att de strikt håller sig till de uppgifter som de har på sjukoch hälsovårdens område. Att vårt ungdomsförbund diskuterar olika frågor intensivt är något som skall hedra ungdomsförbundet mer än förskaffa det klander. Däremot måste jag säga att det ibland inom centerns ungdomsförbund förs fram uppfattningar som t.o.m. garvade centerpolitiker måste ha litet svårt att ställa sig bakom.
Fru talman! Det är bra att denna åsiktsskillnad kommer till klart uttryck i olika debatter. Vi skall i och för sig inte diskutera sjukvårdsfrågor nu, men när Birger Hagård har dragit in dem vill jag säga att diskussionen om detta kommer att hållas levande ett tag framöver. Också på denna punkt finns det förslag från moderat håll som jag inte tolkar som att moderaterna slår vakt om landstingen ens i denna del. Det förvånande är att utskottsmajoriteten i sin helhet i betänkandet inte har tagit upp frågan om landstingens ställning. Den enda socialdemokratiska kommentaren är den som finns i den felriktade replik som Yngve Nyquist gav till Bertil Fiskesjö.
Fru talman! Jag vill anknyta till det senare. Yngve Nyquist replikerade tidigare på det som han trodde att Bengt Kindbom skulle säga men inte på det som jag faktiskt hade sagt. Det är tydligen knepigt när två betänkanden debatteras i ett sammanhang. Mina ursprungliga frågor kvarstår således obesvarade av Yngve Nyquist. Sedan till Nils Berndtson: Han sade med anledning av att jag karakteriserade termen överbyggnad som en marxistisk term, att han hoppades att jag skulle gå vidare på den vägen och studera marxismens principer, så att jag där skulle kunna finna mer vägledning. Det kan tänkas. Jag har studerat marxismens principer, men jag har också studerat deras tillämpning, och vad då gäller den fråga som vi i dag diskuterar, nämligen byråkratiseringen och möjligheterna till avbyråkratisering, kan man med fördel studera marxismens tillämpning som gravt avskräckande exempel.
Fru talman! Jag har bara noterat att Bertil Fiskesjö åberopat marxismens begreppi den här debatten. Jag tyckte det var både intressant och glädjande. Jag har naturligtvis därmed inte tänkt att Bertil Fiskesjö helt plötsligt skulle ha blivit marxist, men jag hoppas att han skall gå vidare i studier av marxismen och att han därvid skall finna värdefulla kunskaper för samhällsutvecklingen. Längre har jag inte vågat sträcka mig. Vi kan säkert få många intressanta debatter om marxismen både som teori och som den tillämpas.

Fru talman! I KU:s betänkande 26 behandlas diverse motioner rörande det centrala författningspolitiska området. Möjligen skulle man kunna göra den reflexionen att vi har haft ett praktiskt taget oavbrutet arbete på författningsområdet sedan 1953, med den ena utredningen efter den andra. Dessutom har vi ju begåvats med en ny regeringsform och ävenledes med en ny riksdagsordning. Vi skulle naturligtvis i detta sammanhang kunna föra en längre diskussion om vad som egentligen har uppnåtts på författningslivets område. Måhända skulle vi då komma fram till att det kanske inte är alldeles lysande resultat, i varje fall till att författningsfäderna i modern tid ingalunda har lyckats med det som äldre författningsfäder lyckades med när de skapade 1809 års regeringsform. Det tycks ha blivit något av ett rullande arbete på författningslivets område. Det har krävts nya revisioner hela tiden, och alltjämt är det angeläget att detta revisionsarbete fortsätter. Den omständigheten att den arbetsgrupp i justitiedepartementet som fanns på detta område havererade i början av 1984 har — glädjande nog—- ändå inte lett till att man har upphört med arbetet på att försöka nå samförstånd i vissa centrala frågor. Man har alltså enats om att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas och att den i sin tur skall ta upp en del av de centrala problem som alltjämt är olösta. Det är mot denna bakgrund som arbetet med de nu aktuella motionerna har bedrivits i konstitutionsutskottet. Utskottet har delat in motionerna i två avdelningar. Den ena omfattar sådana frågor som den parlamentariska kommittén närmare skall penetrera. Den andra avdelningen gäller sådana frågor som man anser skall lösas omedelbart och i ett sammanhang. De frågor som skall bli föremål för en vidare utredning gäller så centrala ting som riksdagens bildande och upplösning, folkomröstningsinstitutet, riksdagsarbetet, regeringsbildning och riksdagens arbetsformer. Det finns ingen större anledning, fru talman, att här och nu inleda en debatt om de frågor som skall bli föremål för utredning, så när som på ett Vissa frågor på det undantag, där det finns anledning att göra en kommentar. Det gäller den partimotion som har väckts från moderata samlingspartiet där vi har krävt att man skall förändra riksdagens arbetsformer, så att vi också i Sverige skulle kunna ha något som kan betecknas som ”urgent procedure”, vilket skulle göra det möjligt att ta upp plötsligt aktualiserade frågor till en debatt här i riksdagen. Jag tänker i detta fall på ett konkret exempel, nämligen det s.k. panikpaket som i går lades fram av regeringen. När, var och hur skall detta för svenska folket så aktuella politiska förslag närmare diskuteras här i riksdagen? Uppenbarligen tillåter inte de arbetsformer som vi nu har någon debatt på detta angelägna område. Enda möjligheten är att framställa en interpellation. En sådan behöver emellertid inte besvaras förrän om en månad. Det finns också sedermera en möjlighet att diskutera paketet när kompletteringspropositionen i juni kommer på riksdagens bord. Under tiden är paketet den för svenska folket stora politiska frågan. Den debatteras i tidningarna, i TV-program som Kvällsöppet och Magasinet — ja, överallt utom på den plats där det borde våra naturligast att få till stånd en ordentlig debatt, nämligen här i kammaren. Jag hoppas verkligen att det skall bli möjligt att komma överens om bättre arbetsformer för riksdagen, så att vi här i parlamentet kan diskutera brännande politiska stridsfrågor omedelbart efter det att de har aktualiserats. I övrigt vill jag, herr talman, när det gäller de frågor som skall bli föremål för utredning konstatera att utskottets enhälliga skrivning visserligen inte binder regeringen men måste vara tungt vägande när regeringen skriver direktiv för den parlamentariska kommittén. Bland de övriga frågor som skall avgöras nu finns det några som bör kommenteras ytterligare. En gäller rösträtten för utlandssvenskar. Den har aktualiserats i två motioner, en från centern och en från folkpartiet, som båda går tillbaka på den gemensamma borgerliga reservationen i 1983 års rösträttskommitté. Utgångspunkten är självfallet att det är orimligt att beröva utlandssvenskarna deras rösträtt genom en vanlig enkel lagstiftning. Det krävs alltså i detta fall grundlagsskydd för rösträtten. Det vore skönt om denna fråga kunde avföras, att vi en gång för alla kunde konstatera att dessa utlandssvenskar i flertalet fall gör vårt land stora tjänster och att ingen skall träda deras medborgerliga rättigheter för när. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1. Bland de andra frågorna som nu skall avgöras finns min egen motion om monarkens ställning. Man skulle tveklöst kunna konstatera att vår monarki i Sverige knappast kan sägas vara en konstitutionell monarki, möjligtvis en nominell monarki. Jag har ställt fyra minimikrav, nämligen att man i den parlamentariska kommitté som skall utreda dessa frågor skall komma fram till att monarken bör vara den som utnämner regeringsbildare, att monarken bör vara den som håller trontal vid riksmötets öppnande, att monarken bör sitta ordförande vid beslutskonseljer i viktigare frågor och att monarken också formellt bör vara högste befälhavare för våra försvarskrafter. Denna motion har avstyrkts av utskottet, som hänvisar till den s.k. Torekovskompromissen från 1960-talets slut. I och för sig anser jag detta vara beklagligt. Man kan fråga sig hur länge denna kompromiss skall tillåtas lägga sin döda hand över diskussionen kring väsentliga författningsfrågor. Emellertid får jag, herr talman, inse de politiska realiteterna, och för den skull avstår jag från att ställa något yrkande. Till sist, herr talman, vill jag säga att Lars Ahlmark har föreslagit att riksdagen skall uttala sig för att 1983/84 års riksmöte skall vara avslutat den 31 maj om inte särskilda skäl föreligger, detta helt i enlighet med bestämmelsernairiksdagsordningen. Otvivelaktigt har regeringen sin del av skulden för att arbetet har blivit försenat, genom att man har fördröjt propositionerna i olika sammanhang. Utskottet avstyrker emellertid motionen. Kanske skall jag låta mig nöja med detta — därmed har jag inte tagit hela min taletid i anspråk, och kanske vi hinner en bit på vägen fram till den 31 maj.

Herr talman! I KU:s betänkande nr 26 behandlar vi, som den förre talaren också påpekade, flera välbekanta motioner på det författningspolitiska området. Åtskilliga av dem har ständigt återkommit under den senaste tioårsperioden. Det är frågor som har blötts och stötts i parlamentariska utredningar och arbetsgrupper, utan några påtagliga resultat. Nu beställer utskottet en ny parlamentarisk utredning på området i fråga. Man kan ställa frågan: Skall vi räkna med några avgörande resultat den här gången? Svårigheterna och motsättningarna finns onekligen inbyggda i utredningsuppgiften. Och utskottsbetänkandet är en kompromiss, det måste medges. Jag kan citera vad utskottet skriver på s. 10: ”Det bör betonas att vad utskottet uppnått enighet om är att vissa frågor skall utredas.” Men utskottet skriver också att det blir kommitténs uppgift att söka finna en gemensam nämnare för de från partierna framförda önskemålen. Jag tror att vi kan vara ense om den fromma förhoppningen att denna kommitté skall lyckas, åtminstone på en del viktiga områden. Bland de utredningsfrågor som har listats finns både angelägna och mindre angelägna sådana. Jag vill här lyfta fram en, som jag ser det, mycket angelägen fråga. Vi borde kunna nå enighet om att få till stånd längre mandatperioder både i riksdag, landsting och kommunfullmäktige. En regering och en kommunledning bör få en rimlig chans att visa vad de duger till under valperioden, utan att behöva snegla åt ett näraliggande val. Det är alldeles klart att tre år är en alltför kort tid för detta. Men det finns andra utredningsfrågor, som enligt centerns mening är mindre angelägna, för att inte säga onödiga. Jag tänker på studier av vad en minskad proportionalitet i valsystemet skulle innebära. Den frågan har Vissa frågor på det Vissa frågor på det aktualiserats av socialdemokraterna, som menar att behovet av ens.k. stark regering är så viktigt att tillgodose att man inte vill låta den nuvarande proportionaliteten bestå. Jag tycker att själva tanken är illavarslande. Sverige har sedan gammalt ett proportionellt valsystem, där strävan är att låta väljarnas röster få ett fullt värde. Vi har relativt få valkretsar, vilket ger möjlighet till flerpartirepresentation. Systemet förfinades ytterligare genom införandet av tilläggsmandat. Det finns enligt vår mening ingen anledning att ta några steg tillbaka. Studier av minskad proportionalitet är f. ö. ganska överflödiga. Vi har ju Storbritannien som exempel. Vid det senaste valet där gick Thatchers konservativa parti tillbaka i röstandel, men fick trots detta mängder av nya mandat. De liberala och socialdemokratiska partierna fick en urusel utdelning i mandat, trots miljontals nya röster. Regeringen fick en stabil majoritet — det är riktigt — men väljarna i England blev valets stora förlorare. Jag vill säga: Något liknande skall vi inte ha här i Sverige. Jag övergår härefter, herr talman, till att något kommentera den gemensamma reservationen från centern, moderaterna och folkpartiet beträffande rösträtt i riksdagsval. Man tycker att det borde vara en självklarhet att varje myndig svensk medborgare som någon gång varit bosatt i Sverige, och som alltså har anknytning till Sverige, också har sin riksdagsrösträtt fastlagd i grundlag. Så är ju inte fallet, och det tycker vi är en brist som måste avhjälpas. Tyvärr har utlandssvenskarnas rösträtt i dag endast skydd i vallagen. Med ett enda riksdagsbeslut, med enkel majoritet, kan svenska medborgare som vistats utomlands berövas möjligheten att utöva sin rösträtt. Någon invänder kanske att risken är ringa att något sådant skall hända. Men tyvärr är risken stor. Trots att utvecklingen hittills har gått i den riktningen, att medborgarnas möjligheter att rösta har förbättrats — skattestrecken är borta, rösträttsåldern har sänkts, poströstning och budröstningsmöjlighet har införts — kommer nu andra signaler, hotande signaler, från socialdemokrater och kommunister. För en månad sedan lämnade rösträttskommittén sitt betänkande till justitieministern. I detta betänkande föreslår utredningsmajoriteten — socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna — att 7 000 utlandssvenskar skall berövas sin rösträtt i svenska riksdagsval. Från den 1 januari 1986 skall endast de utlandssvenskar som varit kyrkobokförda i Sverige någon gång under de senast förflutna tio kalenderåren få behålla sin riksdagsrösträtt i Sverige. Kanske slår man till ännu tidigare — före 1985 års val. Förslaget är en utmaning mot våra landsmän ute i världen. Vad har de gjort för ont för att berövas sin rösträtt? Låt oss se vilka människor som drabbas. Det kan vara en utlandskorrespondent för våra massmedia. Förslaget drabbar också alla de svenska medborgare som arbetar som representanter för svensk handel och industri ute i världen; medborgare som känner en djup gemenskap med hemlandet, som följer den svenska politiken mycket väl och som bildligt talat fungerar som ambassadörer för vårt land. Åtskilliga av dessa får finna sig i att flytta från land till land och som just därför varken kan eller vill rota sig utomlands. Sannolikt kommer denna medborgargrupp att växa i framtiden, eftersom handel, industri och anläggningsverksamhet blir alltmera internationellt inriktad. I denna debatt får vi utgå från att utskottsmajoriteten i princip delar utredningsmajoritetens ståndpunkt. Låt mig i detta sammanhang erinra om att utredningsmajoriteten haft mycket svårt att finna några bärande kriterier för sorteringen av utlandssvenskarna i olika grupper. Därför har man valt den blint slående tioårsregeln. Låt mig därför fråga: Vilka sakliga skäl finns det för att en utlandssvensk efter just tio år skall bli bildligt talat omyndigförklarad? För centerns del är inställningen klar: vi slår vakt om våra landsmäns medborgerliga rättigheter. Riksdagsrösträtt och medborgarskap hör samman. Detta måste understrykas genom att denna riksdagsrösträtt blir inskriven i vår regeringsform. Vi uppskattar i detta sammanhang att vi har fått till stånd en gemensam icke-socialistisk reservation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1i KU:s betänkande nr 26.

Herr talman! Kompromisser innebär att alla parter måste ge och ta. Jag tycker egentligen att det inte är så dåligt. Jag tycker framför allt att det är bra mycket bättre än det spektakel med att köpa och sälja röster öppet som vi upplevde här i går i riksdagen. Det var någon som sade här att detta utskottsbetänkande är en kompromiss. Det är väl riktigt. Vi har inte tagit ställning till sakfrågorna. Men från folkpartiets sida tycker vi faktiskt att det är mycket bra att vi i konstitutionsutskottet har kunnat enas om ett stort antal frågor som skall tas upp i den nu i princip beslutade nya författningsutredningen. Vi är helt på det klara med att många av de frågor som nämns i betänkandet är sådana där partierna har olika uppfattning om hur de bör lösas. Vi kan ju beklaga att det t.o.m. tycks vara svårt att lösa frågor där vi är eniga. Det var någon som nämnde mandatperiodernas längd. I den frågan talar allt förnuft och alla förnuftiga människor om att vi måste förlänga mandatperioderna, och ändå tycks det vara så svårt att få igenom ett sådant beslut. Vi är därför beredda att gå in i en seriös diskussion och noggrant pröva olika problemlösningar i alla de frågor som nämnts. Vi anser nämligen att det faktiskt är en styrka för demokratin i Sverige att det finns en stark och för alla partier gemensam vilja att nå enighet i konstitutionella frågor. Vi gör det därför att vi tror att det gagnar demokratin. Vi gör det också därför att vi för vår del tror att vi i framtiden kan räkna med tätare maktskiften än vi hade i Sverige fram till 1976, och då är det inte bra om grundlagarna skulle ändras för mycket under stora politiska strider. Alla har talat här tidigare för sina hjärtefrågor. Då vill jag bara nämna, för att det skall komma med i protokollet, att jag tycker att det är bra att folkpartiets förslag om offentliga utskottsutfrågningar — jag menar inte att Vissa frågor på det Vissa frågor på det alla utskottssammanträden skall vara offentliga — åtminstone kommer att tas upp i den kommande utredningen. Herr talman! Det finns vissa grundlagsfrågor där vi inte under några omständigheter är beredda att kompromissa. Dit hör svenska medborgares rätt att delta i riksdagsval. Rösträtten när det gäller att välja ledamöter till det här huset är den främsta medborgerliga rättigheten. Då borde det vara en självklarhet att den skall vara grundlagsfäst. Dess värre är det inte på det sättet i dag, även om vanlig lag numera ger så gott som alla utlandssvenskar rösträtt. Från folkpartiets sida tycker vi att detta är en stor brist i gällande grundlag. Dess värre har vi också fog för att arbeta ivrigt för en grundlagsändring på den här punkten. Det har ju, som Sven-Erik Nordin redan har nämnt, vid rösträttskommitténs arbete framkommit att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna inte vill behandla alla svenska medborgare lika, dvs. de vill inte skydda den svenska medborgerliga rättigheten för alla svenskar att rösta. För oss i folkpartiet är det en orimlig tanke att ta ifrån svenska medborgare den främsta rättigheten. Nu har tyvärr erfarenheten visat oss att denna rättighet måste vara inskriven i grundlagen, eftersom en sådan begränsning av demokratin som detta skulle innebära åtminstone måste underställas svenska folket i ett val. Min kollega i rösträttsutredningen har redan talat länge och mycket för den reservation som vi skrev. Jag skallinte upprepa argumenten. Argumenten tål faktiskt att upprepas många gånger, men samtidigt är de så klara och starka att man bör ha hört dem och förstått att de är allvarliga bara de nämnts en enda gång. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som handlar om en grundlagsändring när det gäller rösträtten.

Herr talman! Den grundlagskommitté som tillsattes 1980 för att se över vissa författningsfrågor, särskilt den gemensamma valdagen och mandatperiodernas längd, nådde inte enighet. De borgerliga partiernas företrädare som bildade majoritet ville ha skilda valdagar och fyraåriga mandatperioder, medan såväl socialdemokraterna som vpk stannade för att nuvarande system borde bibehållas. Remissinstanserna uppvisade motsvarande uppdelning. Det blev inte heller någon regeringsproposition när det gäller utredningsförslagen. Partierna enades emellertid om att fortsätta diskussionerna. En arbetsgrupp tillsattes 1981 under justitieministerns ledning. Gruppen fortsatte diskussionerna även efter regeringsskiftet 1982. Omständigheterna har gjort att inte mindre än tre justitieministrar har varit engagerade i arbetsgruppens verksamhet. Förutsättningarna att nå enighet om ett förslag före 1985 års val bedömdes i början av 1984 som obefintliga. Men ej heller nu begravdes frågorna helt. Arbetsgruppen förordade att frågorna skulle föras över till en parlamentarisk utredning. Till bilden hör att det under arbetets gång tillförts en rad frågeställningar utöver den gemensamma valdagen och mandatperiodens längd. Samtliga dessa frågor borde enligt arbetsgruppens mening föras över till en parlamentarisk utredning. Med dagens betänkande från konstitutionsutskottet tillförs den väntade utredningen ytterligare frågeställningar. Har då plötsligt den oenighet som varit rådande förbytts i enighet? Enigheten är nog begränsad till uppfattningen att utredningen bör ta upp en rad skiftande frågeställningar, vilka i vissa fall f.ö. är ganska motstridiga. Utskottet anför också: ”Det bör betonas att vad utskottet uppnått enighet om är att vissa frågor skall utredas.” I betänkandet påpekas att önskemålen har skilda utgångspunkter. Det finns helt säkert många tvistefrågor inbyggda i den framlagda önskelistan, inte bara i fråga om den gemensamma valdagen och mandatperiodens längd. Sådana frågor som minskad proportionalitet i valsystemet och det s.k. minoritetsskyddet är säkert eldfängda. Jag avser inte att ta upp en debatt i dag kring dessa eller andra frågor som utredningen skall behandla. Det blir utredningens sak att bena upp de olika frågeställningarna, och det kommer säkert att bli en omfattande debatt kring dessa. Även om jag alltså inte ämnar ta upp någon debatt, så vill jag ändå anföra en synpunkt på den fråga som bl.a. Sven-Erik Nordin aktualiserat. Han ställde retoriskt frågan: Vad har utlandssvenskarna gjort för ont, eftersom deras rösträtt begränsas i tiden? Man kan då fråga så här: Vad har invandrarna gjort för ont, eftersom de borgerliga vill förvägra dem rösträtt i riksdagsval? Vad det handlar om är väl ändå i första hand att man bör ha rösträtt i det land där man arbetar och bor och där man är beroende av lagar och andra bestämmelser. De flesta beslut som vi träffar i denna kammare berör ju invandrarna i hög grad, och därför bör invandrarna också kunna påverka politiken genom att de får rösträtt i riksdagsval. Låt mig så notera, herr talman, att bland de frågor som utredningen skall syssla med återfinns en fråga som vpk länge drivit, nämligen kravet på slopande av 4-procentsspärren vid val till riksdagen. Det är naturligt att denna fråga finns med, när en rad författningsfrågor skall prövas. Utskottets betänkande är inte begränsat till frågor som skall bli föremål för utredning. Utskottet tar också ställning till vissa motioner, och jag vill beröra ett par av dessa. I en socialdemokratisk motion begärs lagändring för att förhindra att en person som valts in för ett parti kan sitta kvar på sitt förutvarande partis mandat efter att under mandatperioden ha bytt parti. Utskottet anför vissa skäl mot en lagändring. Dessa skäl får dock inte hindra fortsatta överväganden för att lösa problemet, påpekar vi i ett särskilt yttrande från vpk. Helt riktigt framhåller utskottet att det svenska valsystemet utmärks av att väljarna röstar på parti snarare än på person. De förhållanden som motionärerna tar upp måste anses strida mot detta utmärkande drag. Hur problemet skall lösas bör dock bli föremål för fortsatta överväganden. Utskottsbetänkandet berör också en stor författningsfråga, nämligen frågan om vårt statsskick. Skall vi behålla eller avskaffa den kvarleva från en Vissa frågor på det Vissa frågor på det förgången tid som monarkin utgör? Detta måste vara en viktig fråga när författningen står under debatt. Det är ändå på det sättet, att så länge monarkin finns kvar kommer det att i vårt statsskick finnas inslag av bördsrätt och andra företeelser som är oförenliga med demokratiska strävanden. Denna fråga har diskuterats vid åtskilliga tillfällen här i riksdagen, men jag kan inte erinra mig att ha hört några godtagbara, rationella skäl för monarkins bevarande. Däremot finns det många skäl för att avskaffa monarkin. Det borde kännas särskilt olustigt för socialdemokraterna att slå vakt om denna feodala kvarleva och därigenom gå emot sitt eget partiprogram. Men också i andra partier där demokrati och jämlikhet är honnörsord borde det kännas besvärande. Varje strävan till ökad demokrati och jämlikhet motverkas av att ett odemokratiskt system bevaras och t.o.m. skyddas i grundlag. Inte ens de representativa uppgifter som i dag åvilar kungen kan vara motiv för att behålla monarkin. Vi menar att dessa uppgifter med fördel kan överföras till riksdagens talman. Utöver vpk-motionen om monarkins avskaffande har väckts ett par andra motioner som berör statschefens roll. Motion 1379 av Axel Andersson m.fl. , där det begärs en utredning som syftar till en omprövning av statschefens roll och arbetsuppgifter, blir såvitt jag förstår bäst tillgodosedd genom bifall till vpk-yrkandet om monarkins avskaffande.

Dessa idéer är så befängda att inte ens någon moderat i utskottet har ställt upp för dem. Herr talman! Vpk-reservationen ger i sammanfattning skälen för att monarkin bör avskaffas. Reservationen innehåller också erforderliga lagförslag med innebörden att successionsordningen skall utgå ur grundlagen och att riksdagens talman är rikets statschef. Detta skulle vara ett betydelsefullt steg för att främja demokrati och jämlikhet. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2.
Herr talman! Nils Berndtson ställde i sitt anförande följande provokatoriska fråga till mig: Vad har Sven-Erik Nordin emot invandrare, eftersom han inte vill ge dem rösträtt? Jag vill till att börja med säga att vi här i dag egentligen inte diskuterar den problematiken. Vad vi nu behandlar är utlandssvenskarnas rösträtt, vilket är ett helt annat spörsmål. Men jag svarar ändå gärna på Nils Berndtsons fråga. Jag tycker visst att invandrare skall ha rösträtt. Vad det gäller är inte huruvida de skall få rösträtt utan hur detta mål skall uppnås. Jag anser att det bör ske genom att invandrarna vinner svenskt medborgarskap. Det är den allra enklaste och principiellt riktigaste vägen, och vad jag förvånar mig över är att Nils Berndtson och hans parti inte tycker likadant. Jag grundar min uppfattning på tre principer. För det första tycker jag att man skall slå vakt om det odelade medborgarskapet. I medborgarskapet ingår nämligen ett knippe av rättigheter och skyldigheter som balanserar varandra. En sådan rättighet är deltagande i val till rikets högsta beslutande organ, och den skall inte brytas ut ur medborgarskapet. Det är lika orimligt att söndra svenskar och invandrare genom att skapa nya kategorier: med rösträtt och valbarhet, med rösträtt men inte valbarhet, utan vare sig rösträtt eller valbarhet. Jag slår för det andra också vakt om den enskildes integritet och fria beslutanderätt. Jag menar att val av medborgarskap är en djupt personlig fråga, ofta emotionellt laddad. För det tredje finner jag att principen att vissa medborgare skall berövas rösträtt medan rösträtt skall införas för främmande länders medborgare går tvärtemot en entydig utveckling i Europa. Jag tycker inte att Sverige har anledning att avvika från vad som är det naturliga — detta att ett land underlättar för sina egna medborgare att delta i det egna landets val.
Herr talman! Även om utlandssvenskarnas rösträtt inte direkt har ifrågasatts i dag, hör ändå dessa frågor intimt samman. Det gäller ju just vad som skall vara grunden för rösträtten. Sven-Erik Nordin vill att det skall vara medborgarskapet. Jag menar att ännu viktigare är var människorna arbetar och lever. Man kan ställa frågan ungefär så här: För vem är det viktigast att påverka det svenska valet — invandraren, som har sin dagliga gärning här i Sverige, eller den som någon gång har varit bosatt i Sverige och kanske sedan årtionden lämnat vårt land? Jag tycker att man skall se rösträtten som en möjlighet för människorna att påverka sin situation. Om Sven-Erik Nordin och andra får som de vill och kravet uppfylls att rösträtten skall vara beroende av medborgarskapet även i fortsättningen, kommer stora invandrargrupper inte att få rösträtt. Är det alldeles orimligt att människor från andra länder, som bor och arbetar i Sverige ett antal årtionden, ändå vill behålla sitt ursprungliga medborgarskap för att i framtiden eventuellt återvända till sitt forna hemland? Jag tycker att denna fråga borde vara ganska enkel att lösa. Om man vill se till att alla människor som bor och arbetar här skall kunna påverka politiken, bör också invandrarna få rösträtt i riksdagsvalen.

Herr talman! Jag tror att samtliga i kammaren närvarande ledamöter har observerat, att Nils Berndtson inte med ett ord berörde utlandssvenskarnas Vissa frågor på det ställning — alltså den fråga vi diskuterar — utan han höll ånyo ett långt kommunistiskt lovpristal för utlänningarnas rösträtt vid val till svensk riksdag. Det vittnar kanske om vilka ideologiska motsättningar som trots allt finns mellan de goda kamraterna Nils Berndtson och Sven-Erik Nordin.
Herr talman! Jag vet inte huruvida mitt tal var specifikt kommunistiskt eller ej. Det är betydligt bredare kretsar än bara kommunisterna som framför meningen att invandrarna borde beredas rösträtt i Sverige. Vi skall komma ihåg att invandrarna har rösträtt i kommunalvalen. Det handlar alltså om att gå vidare, så att de också kan påverka sin situation via rikspolitiken. Jag berörde faktiskt utlandssvenskarna med min jämförelse. Mycket länge har funnits vissa begränsningar av den tid man får ha varit borta från Sverige och ändå får behålla rösträtten. Sedan ville de borgerliga ta bort begränsningarna, och då får vi situationen att människor som under mycket lång tid har vistats i andra länder har rösträtt här medan människor som vistas, arbetar och bor här saknar rösträtt. Det är däri orättvisorna ligger.

Herr talman! Det blev i början av året klart att den arbetsgrupp som arbetat med författningspolitiska frågor under justitieministerns ordförandeskap och som har bestått av företrädare för samtliga riksdagspartier saknade förutsättningar att lägga fram förslag till grundlagsändringar i de frågor den arbetat med. Denna bedömning grundade arbetsgruppen på frågornas svårighetsgrad och den tid som enligt grundlagen behövs för att lägga fram förslag före 1985 års val. Gruppen förordade emellertid att samtliga frågor, som behandlats av den, skulle föras över till en parlamentarisk utredning med uppgift att föreslå förbättringar av folkstyrelsens villkor. Under den allmänna motionstiden i år väcktes en rad motioner, varav flera med direkta yrkanden om att vissa frågor, som aktualiserats av de motionerande partierna, skulle tas upp av utredningen. Ytterligare synpunkter på utredningen har framkommit under utskottsbehandlingen. Dessa önskemål — från motionärerna och från ledamöter i utskottet — har sammanvävts i betänkandet under avsnittet Utredningsfrågor. Vi har — det tycker jag liksom Karin Ahrland är tillfredsställande — lyckats bli överens om skrivningarna, vilket innebär att sex motioner har blivit besvarade i denna del. Våra skrivningar är samlade under fyra huvudrubriker: kontakterna mellan väljare och valda, riksdagens ställning som debattforum, regeringens ställning i statsskicket och minoritetsskyddet i grundlagen. Med viss uppriktighet noterar utskottet att vad vi uppnått enighet om är att vissa frågor skall utredas. Det har, tillägger vi, skett i full insikt om att önskemålen om förändringar delvis utgår från skilda sätt att se på vad som i slutskedet bör ingå i en författningsreform. Låg mig använda en bild och säga att jag ser det som kommitténs uppgift att plocka ned några av de många utredningsbollar som kastats upp i luften för att få kvar ett lämpligt antal till slutspelet i utredningen, då en konstruktiv kompromiss förhoppningsvis kan arbetas fram. Det ligger i sakens natur att det enhälliga betänkandet — eftersom vi alla skrivit under det — innehåller mer neutrala än entusiasmerande och engagerande formuleringar i beskrivningen av de olika frågeområdena. På så sätt har vi kunnat visa en generös inställning till varandras önskemål utan att ändra vår sakinställning. Debatten hittills visar å andra sidan att det inte saknas engagemang från partiernas sida för de egna hjärtefrågorna. Till detta förenas vi i önskemålet om en livligare författningsdebatt ute bland väljare i alla åsiktsläger. Enligt min uppfattning är det en särskilt viktig uppgift för utredningen att stärka statsmakternas och riksdagsledamöternas ställning efter en utveckling inom folkstyret, där det uppstått en rad nya maktcentra vid sidan av riksdagen och regeringen. En huvuduppgift för utredningen blir med den utgångspunkten att förbättra medborgarnas möjligheter att göra sitt inflytande gällande i politiken, att se över riksdagens position som debattoch beslutsarena och att skapa ökade förutsättningar för handlingskraftiga regeringar. Som utskottet påpekat fullgör rikdagsledamöterna i en modern, representativ demokrati två roller, som har nära sammanhang med varandra. Vi är både beslutsfattare och representanter. Enligt utskottets uppfattning är det angeläget att öka ledamöternas möjligheter till utåtriktade kontakter. Det bör åstadkommas genom en effektivisering av riksdagsarbetet — att detta är en synnerligen aktuell fråga behöver jag väl inte särskilt framhålla under nuvarande hektiska skede i riksdagsarbetet. I det sammanhanget vill jag också erinra om att riksdagen i vårt utskotts arbetsgrupp har ett organ som är lämpligt för behandling av en rad frågor som rör riksdagens arbetsförhållanden. För att förstärka regeringens ställning i statsskicket är det viktigt att söka reformera valsättet och förbättra upplösningsinstitutet. Frågan om mandatperiodens längd och om vi skall ha gemensam valdag eller ej har heller inte förlorat i aktualitet, men den bör komma upp i ett senare skede av utredningsarbetet för att man skall undvika att partierna gräver sig ned i gamla skyttegravar. — Så långt om den kommande utredningen. De två reservationer som knutits till betänkandet handlar dels om rösträtt i riksdagsval för utlandssvenskar, dels om statsformen och statschefens roll. Beträffande den sista frågan har det funnits enighet inom utskottet om att den inte skulle skickas till en ny författningsutredning. Den var föremål för ingående överläggningar inom grundlagberedningen. Dessa ledde fram till dens.k. Torekovskompromissen. Den innebar att statschefen enbart skulle få representativa uppgifter. De sista formella resterna av en personlig kungamakt togs bort. På denna kompromissgrund står utskottet kvar. Det innebär avstyrkande av den kommunistiska reservationen med förslag om Vissa frågor på det Vissa frågor på det införande av republik, vilken återkommer ofta som en följetong. Likaså avstyrks yrkandet i en socialdemokratisk motion om att den nya författningsutredningen skulle ompröva statschefens roll och arbetsuppgifter vid deltagande i informationskonseljer och vid ordförandeskap i utrikesnämnden. Dessutom avstyrks ett krav av motsatt innebörd från Birger Hagård, som han här har talat om, om att den nya utredningen skall ta upp frågan om en förstärkning av konungens ställning. Eftersom utskottet är enigt, med undantag för vpk, ser det alltså ut som om Torekovskompromissen överlever den nya revisionen av författningen. Birger Hagård sade att kompromissen lägger sin döda hand över mycket. Jag vill då gärna säga att det inte gör mig så mycket om den lägger sin döda hand över Birger Hagårds förslag om hur kungens ställning skall stärkas. Jag tycker inte att det behöver beklagas om det förslaget inte behandlas. Till detta vill jag säga att rösträttskommittén nyligen har redovisat sin inställning i den här frågan. Karin Ahrland och Sven-Erik Nordin har här redogjort för reservationen. Jag skall här helt kort redovisa majoritetens uppfattning. Enligt den möter det stora svårigheter att finna något annat kriterium än ett tidskriterium när det gäller att bestämma utlandssvenskarnas anknytning till hemlandet. Kommittén föreslår därför att rösträtt skall tillkomma svenska medborgare som någon gång under de senast förflutna tio kalenderåren före ett riksdagsval varit kyrkobokförda i Sverige. På sikt bör, enligt kommitténs majoritet, s.k. boenderösträtt införas, vilket innebär att personer skall rösta i det land där de bor oavsett i vilket land de är medborgare. På så sätt skulle svenska medborgare som är fast bosatta utomlands få rösträtt till boendelandets parlament. Det är de tankegångar som majoriteten har anfört. Utskottet anser att man bör avvakta remissbehandlingen av betänkandet, som givetvis kommer att belysa synpunkter både från kommitténs majoritet och från dess minoritet. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Olle Svensson åberopade Torekovskompromissen, men den kan väl inte i alla tider få konservera ett feodalt system. Är det så, Olle Svensson, att kompromissen tar över även vad som står i ert partiprogram? Om jag minns rätt står ordet ”republik” bland de krav som reses i programmet. Jag tycker att det är märkligt att det i de här debatterna skall vara så svårt att få rationellt tänkande människor att inse det absurda i att statschefens ämbete skall gå i arv. Jag förmodar att varken motionären Birger Hagård eller utskottstalesmannen Olle Svensson skulle kunna tänka sig att deras yrken eller deras funktioner som riksdagsmän vore ärftliga. Men statschefens uppgifter skall alltså vila på ett ärftligt ämbete. Detta är inte hållbart om man vill främja en demokratisk utveckling.

Herr talman! Ibland går det mycket långsamt med grundlagsfrågor, ibland går det ganska fort. Olle Svensson och utskottsmajoriteten har som vi kunde vänta oss hänvisat till rösträttskommitténs majoritetsförslag när det gäller rösträtten. Rösträttskommitténs förslag och uppdrag handlade egentligen mest om rösträtt för utländska medborgare som bor i Sverige. Här talar vi om svenska medborgares rösträtt. Olle Svensson instämmer i rösträttskommitténs diskussion om att det är svårt att finna en annan tidsgräns än tio år. I dag gäller ändå, Olle Svensson, helt andra saker. F.n. finns bara den regeln att man någon gång skall ha bott i Sverige. Men det har hänt någonting under de senaste 14 dagarna — om man skall tro den press som vi värnar så mycket om. I tidningen har det stått att invandrarministern har sagt att regeringen inte tänker framlägga något förslag om rösträtt vid riksdagsval för utländska medborgare. Om detta är riktigt — och det vore bra om vi fick det bekräftat av justitieministern, som artigt nog har kommit hit under konstitutionsutskottets debatt — betyder det att man har gått ifrån de litet underliga och nya tankarna om boenderösträtt. Denna s.k. innovation kom kommitténs ordförande på för att på något sätt kunna hitta på några nya motiv för att ge utländska medborgare rösträtt. Han hittade därför på boendeprincipen. Om regeringen inte går ut med detta — vilket vi tycker är mycket bra — frågar man sig om man kan hålla fast vid någon boendeprincip. Är det då inte lika bra att enbart ha kvar regeln om medborgarskap? I så fall vore det bättre att bevara rösträtten för svenska medborgare varhelst de bor. Det kan väl inte vara så, att vi skall ha en boendeprincip — avseende tio år — bara för en del människor. Jag tycker att det vore utmärkt om justitieministern ville svara. Jag får säkert ett svar från Olle Svensson.

Herr talman! Allra först vill jag säga några uppskattande ord till utskottets ordförande Olle Svensson. Han sade i sitt anförande att det från socialdemokratins sida var självklart att man vid den kommande parlamentariska utredningen inte från första början skall gräva ner sig i några skyttegravar. Jag uppskattar den inställningen till utredningsarbetet. När Olle Svensson sedan kom in på de avsnitt som gäller vår reservation om riksdagsrösträtten, tror jag att alla observerade att han inte var lika engagerad i sitt framställningssätt som han brukar vara. Jag förstår mycket väl att socialdemokraterna får kalla fötter allteftersom debatten går vidare i rösträttsfrågan — invandrarnas rösträtt kontra utlandssvenskarnas rösträtt. Olle Svensson säger om utlandssvenskarna att de får rösta i boendelandets parlament. Det är mycket lätt att säga. Vi vet att det i ett antal länder inte Vissa frågor på det Vissa frågor på det finns någon rösträtt, därför att där råder diktatur. Men svenska medborgare måste ändå bo och verka där. Vi vet också att det inte finns någon rörelse ute i världen som verkar för att man skall införa boenderösträtt i riksdagsval. Det är faktiskt bara i några nordiska socialdemokratiska hjärnor — med biträde av kommunister — som den tanken har väckts. I likhet med Karin Ahrland hade jag tänkt ställa några frågor till justitieministern. De är alltså redan ställda, och jag ser med spänd förväntan fram mot vad justitieministern kan säga i denna fråga.
Herr talman! Jag hade i och för sig inte tänkt föra någon monarkidebatt — jag betraktar det som relativt meningslöst, eftersom locket nu har lagts på i och med att utskottet hänvisar till Torekovskompromissen. Jag vill bara understryka att det inte finns något land som kallar sig monarki där man inte har med begreppet monarki i sin författning. Inte heller kan jag se det som ett uttryck för en önskan om införande av en ny personlig kungamakt, om man skulle göra vår monark till formell överbefälhavare för våra stridskrafter eller om han håller trontalet vid riksmötets öppnande eller om han sitter som ordförande vid vissa beslutskonseljer. Möjligen skulle man kunna säga att det kommer in ett litet element i det avseendet när det gäller att utse regeringsbildare. Å andra sidan är detta något som traditionellt är föremål för monarkens handlande i andra länder, så varför inte också här. När det slutligen gäller själva rösträttsfrågan vill jag upprepa att jag finner det vara en helt befängd tanke att rösträtt och medborgarskap inte skulle följas åt. Detta är, som Sven-Erik Nordin sade, något som har uppkommit i vissa hjärnor i den svenska — eller kanske den nordiska — socialdemokratin.

Herr talman! Först något om monarkin och dess ställning med anledning av Nils Berndtsons och Birger Hagårds anföranden. Jag anser att det var positivt med de beslut som har följt efter den s.k. Torekovskompromissen, när man rensade bort vad jag vill kalla de sista kvarlevorna av en personlig kungamakt. Nils Berndtson räknade upp de krav som nu har ställts av Birger Hagård om reformer på detta område. Det gäller just sådana uppgifter som togs bort genom denna grundlagskompromiss. Sedan frågade Nils Berndtson varför vi står fast vid denna feodala kvarleva, när vi på vårt partiprogram har republikkravet. Ja, vi har det kravet kvar som en säkerhetsventil. Och jag är säker på att om man skulle få yttringar av en personlig kungamakt kommer vi att aktualisera republikkravet. Men f.n. finns det ingen anledning till detta. Det riktades en del frågor till justitieministern, men jag antar att jag också kan svara på dem. Det gäller vad som händer med rösträttskommitténs betänkande. Utskottet anser alltså att vi bör avvakta remissbehandlingen av utlandssvenskarnas rösträtt. Jag är säker på att det också är regeringens mening. Då tycker jag faktiskt att Karin Ahrland och Sven-Erik Nordin borde kunna lita på sina egna argument och på att remissinstanserna behandlar dem på sådant sätt att de kan vänta med att föra debatten tills ställning har tagits till dessa remissyttranden. Jag har inte tagit upp någon sakdebatt i dag, jag har bara refererat majoritetens ståndpunkt. Det tycker jag är rimligt att göra, eftersom reservanterna enbart har talat om reservationen. När det gäller frågan om att ge invandrare rösträtt i riksdagsval avvaktar man remissbehandlingen. Regeringen har sagt, att innan man lägger fram ett förslag, skall man ha överläggningar med de övriga nordiska länderna.

Herr talman! Det var förfärligt vad utskottets ordförande tassade i filtsockorna. Olle Svensson säger, att eftersom en viss utredning är ute på remiss, tar han inte upp någon sakdebatt. Han vill avvakta. Han svarar inte på frågor. Jag ställde den enklaste tänkbara fråga i mitt anförande. Jag frågade: Vad har utlandssvenskarna gjort för ont, eftersom de skall berövas rösträtt när de har varit borta från landet i tio år? Inte ens den frågan vill Olle Svensson svara på. Jag berättade tidigare litet grand om vilka yrkesgrupper det gällde. Jag skall passa på att berätta litet om de röstande utlandssvenskarna. Det har gjorts enkätundersökningar. Det är människor som besöker Sverige ganska ofta, människor som regelbundet brevväxlar med svenskar och som läser svenska tidningar i stor utsträckning. Det är människor som lyssnar på svenska radions utlandsprogram. De är aktiva i svenska föreningar i utlandet. De hade redan vid utflyttning stort intresse för politik. De röstade före utflyttningen regelbundet i de svenska valen. Får jag ändå, för Olle Svensson har en replik kvar, upprepa min fråga: Varför skall just dessa politiskt intresserade och nyttiga människor berövas rösträtten?
Herr talman! Olle Svensson säger att man har republikkravet i partiprogrammet som en säkerhetsventil, om en personlig kungamakt skulle bli aktuell igen. Jag måste säga att det är en märklig beskrivning av ett partiprogram. Jag tror knappast att programmets författare har tänkt sig en så begränsad roll för det krav som arbetarrörelsen ändå under hela sin tillvaro haft. Visst, Olle Svensson, var kungens makt större tidigare och visst har vissa uppgifter överförts på andra organ. Men vilka behov har då arbetarrörelsen och de demokratiska krafterna i samhället av att bevara den här institutionen? Under tiden som Olle Svensson talade började jag på ett papper skissera skäl för monarkins avskaffande och skäl för monarkins bevarande. Listan över skäl för monarkins avskaffande skulle kunna fylla hela sidan. Men för monarkins bevarande har jag faktiskt inte hört ett enda rationellt argument. Vilken roll har monarkin i dag? Man kan säga att monarkin inte är alldeles obetydlig, i varje fall inte från arbetarröresens synpunkt. Jag menar att den Vissa frågor på det Vissa frågor på det fyller en ideologisk roll i reaktionens tjänst. Veckopressens kungareportage är inte bara till för att stimulera lösnummerförsäljning. Det finns också ett medvetet syfte att avleda uppmärksamheten från verkliga problem. Granskningen av kungahuset skall dämpa vreden mot orättvisor, utslagning från arbete och samhällsliv. Därför är det viktigt för arbetarrörelsen att avskaffa monarkin. Detta skulle bli ett viktigt bidrag till utvecklandet av demokrati och jämlikhet.
Herr talman! Även jag fäste mig vid Olle Svenssons något speciella uttryck, att republikkravet för socialdemokratin utgjorde en säkerhetsventil. För vad? frågar jag mig. Är det för de 90 96 av svenska folket som slår vakt om monarkin och som är så ideologiskt förkättrade att de föredrar denna framför andra styrelseformer — kanske också därför att den har gett dem en garanti för det demokratiska styrelseskicket? Paradoxalt nog är det ju så att de starkaste demokratierna finns i de gamla länder som fortfarande är monarkier. Det har vidare sagts här i debatten att kungens makt skulle ha varit större tidigare. Formellt, ja, men reellt är det länge sedan vi hade någon personlig kungamakt här i landet. Ingen vill heller återinföra den. Däremot skulle det möjligtvis kunna vara aktuellt att förstärka det symbolvärde som redan betyder så mycket i sammanhanget.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga att den här debatten, som ett par herrar håller om en annan herre där uppe i slottet, är roligare än den debatt som jag för om rösträtten. Men jag tycker nog att rösträttsdebatten är allvarligare. Olle Svensson sade att man bör avvakta remissbehandlingen. Det brukar man göra. Men, bäste Olle Svensson, den här gången har ju faktiskt inte ens regeringen avvaktat remissbehandlingen när det gäller utländska medborgares rösträtt. En företrädare för regeringen har sagt att det inte blir någonting av detta — utan att remissvaren har kommit in. Hon har inte avvaktat remissbehandlingen. Jag tror t.o.m. att justitieministern har sagt någonting liknande i Nordiska rådet, men det vet jag inte riktigt säkert. Varför kan man då inte ha en åsikt också om utlandssvenskarnas rösträtt? Detta undviker Olle Svensson, men det är ju så att konstruktionen är kopplad. Eftersom utredningsmajoriteten till varje pris ville ge utländska medborgare som bor i Sverige rösträtt, var man tvungen att skapa ett nytt begrepp, som hette boendeprincipen. Logiken krävde då att man tog rösträtten ifrån svenska medborgare som inte bor här. Det var en logiskt följd. Det kan man inte göra någon invändning emot — om man skall ha en sådan princip, går det att tänka precis som utredningsmajoriteten gjorde. Nu blir det uppenbarligen inte någon boendeprincip, om regeringen är så förnuftig att den inte gör någonting sådant. Då finns det inga skäl att tala om några tio år. Då finns det faktiskt inga skäl att fortsätta den här debatten om Nr 126 att utlandssvenskar bara skall få rösta om de har bott utomlands ett visst antal EE Fredagen den Olle Svensson kommer förmodligen återigen att säga att remissomgången 13 april 1284 åsti aktas. I så fall skall jag bi äga: O.K., j t vad vi från ; måste avv all skall jag bara säga jag vet vad vi fr Vista frågor på det folkpartiet tycker. Jag tror att jag med en viss förtröstan kan avvakta sk å remissomgången. Jag tror nämligen att svenska folket i gemen har ganska författningspolitiska området många förnuftiga företrädare bland remissinstanserna som inte vill beröva svenska medborgare deras främsta medborgerliga rättighet.
Herr talman! Det var ju flera som ville replikera. Jag vill först säga till Birger Hagård och Nils Berndtson att jag tycker att det var en väsentlig förändring när man i regeringsformen skrev in att all offentlig makt utgår från folket. Tidigare stod det: ”Konungen äger att allena styra riktet”. Jag anser alltså att den parlamentariska demokratiska utveckling som har skett under de senaste decennierna har varit det centrala för folkstyrets utveckling. Jag kan ytterligare betona att jag principiellt är emot monarki, men en förändring av statsskicket måste vara starkt motiverad av det aktuella politiska läget och bygga på en bred opinion inom partierna. Det är inte oväsentligt att säga, att om en personlig kungamakt på nytt skulle uppträda på arenan, är det i högsta grad ett reellt politiskt krav att införa republik här i landet. Jag skriver ingalunda under på Sven-Erik Nordins påstående att intresserade utlandssvenskar genom det förslag som har lagts fram av majoriteten inte skulle ha möjligheter att utnyttja sina politiska rättigheter vid riksdagsval i Sverige. Tioårsgränsen när det gäller kyrkobokföring i Sverige ger sådana möjligheter för dem som fortfarande har kvar ett intresse för Sverige och svenska förhållanden. Det är inte ett ologiskt resonemang att andra utlandssvenskar som flyttat från Sverige, inte längre betalar skatt i Sverige och som inte ens är intresserade av svenska förhållanden i stället bör få utöva sin medborgerliga rättighet i det land där de har valt att bo och för vilket de nog också har det största intresset. Det är, slutligen, ett klart svar som jag har gett på frågan om utredningen. Regeringen avvaktar remissvaren.

Herr talman! Jag har till konstitutionsutskottets betänkande 1983/84:26 lämnat ett särskilt yttrande rörande en motion inom regeringsformens ram, 59 Vissa frågor på det som utskottet tyvärr avstyrkt, kanske delvis beroende på att den kommit med i det här ”paketet” och inte sammanförts med ett par andra motioner som mera direkt berör regeringsformens kap. 13 — om krig och krigsfara — och vilka utskottet avser att behandla till hösten. Redan när konstitutionsutskottet för några år sedan ägnade sig åt en detalj inom kap. 13 kände jag mig bekymrad över hela kapitlets utformning. Jag är inte mindre bekymrad i dag. Vid en genomgång av kap. 13 har jag, som framgår av motion 1983/84:331, funnit att statsministern i krigsfall, på ockuperat område, kan göra en total rekonstruktion av sin regering utan att behöva anmäla detta förhållande för riksdagen eller någon annan och att han tillsammans med fyra av honom nyutnämnda statsråd kan fungera som regering och därvid träffa avtal med fienden. Utskottet har nyligen haft tillfälle att lyssna till fyra statsministrars erfarenheter av regeringsbildning och utbyte av statsråd under resans gång. Det har varit intressant att konstatera att därvid moraliska aspekter — personlig integritet och förtroende — varit en väsentlig faktor både när ett statsråd kommit och när statsrådet fått gå. En regeringsbildning eller regeringsombildning under krig eller krigsfara accentuerar i hög grad sådana aspekter. Att acceptera en statsrådspost måste förutsätta en allvarlig självprövning — om man tror sig hålla måttet. Jag har inte fått någon förklaring till varför den s.k. statsrådsförsäkran avskaffades för tio år sedan. Förmodligen var det ett utslag av en då utbredd kulturradikalism, som bl.a. ifrågasatte värdet av moraliska kvaliteter. I min motion 1983/84:1107 har jag försynt frågat om inte ”en med domareden jämförbar försäkran eller ed” borde avläggas av nytillträdande statsråd. Inom utskottet har bl.a. utskottets enda lagfarna ledamot, därtill förutvarande statsråd, betvivlat värdet av dylika försäkringar eller eder. För mitt sätt att se är statsrådsämbetet minst lika viktigt som något domarämbete — vi har ju nyligen fått erfara att även den som inte duger till statsråd likväl duger till justitieråd. Eftersom vi alltfort tillämpar bruket av domared, protokollförared, ed av ledamot i domkapitel, vittnesed, ed av förmyndare, ed vid sjöförklaring och prästlöfte, grundat på 1686 års kyrkolag, förefaller det mig kanske litet häftigt att utdöma värdet av högtidliga försäkringar. Jag skulle nog finna det helt rimligt om nytillträdande medlemmar av en regering — som enligt 13 kap. 9 § regeringsformen utan riksdagens godkännande och utan hörande av utrikesnämnden får ingå överenskommelse om vapenstillestånd med en fientlig makt — åtminstone hade avgivit ett löfte att städse iakttaga vad som är stadgat i grundlag och allmän lag och att värna om rikets självständighet och frihet. Det skulle kanske kunna tjäna som en påminnelse om det ansvar ett statsrådsämbete innebär och som en referenspunkt vid den framtida bedömningen av vederbörandes sätt att uppfylla sina plikter.

Herr talman! I motion 1379 föreslår vi att statschefens roll och arbetsuppgifter skall omprövas. Frågan har nyss diskuterats mycket ingående i denna kammare, så jag har funnit anledning att fatta mig kort. I dag har vi i Sverige en monark, som inte har några möjligheter att påverka det politiska skeendet. Ändå är kungen formellt statschef, innebärande att han håller konselj och är ordförande i utrikesnämnden. I motionen föreslår vi också att denna fråga föres till den aviserade parlamentariska utredningen för vissa författningsfrågor. På s. 9 i KU:s betänkande nr 26, som vi nu behandlar, understryker också utskottet det angelägna i att en ny författningsutredning tillsätts. På s. 17 och 18 i samma betänkande kommer utskottet fram till behandlingen av vår motion. Inledningsvis refererar utskottet till den flera gånger i dag citerade Torekovskompromissen, där det sägs att statschefen enbart skall ha ”representativa uppgifter”. Det tycker vi också — så länge som vi har kvar den odemokratiska ärvda monarkin i Sverige. Litet längre fram i texten sägs vidare att det i grundlagspropositionen 1973:90 ”uttalades att även formell medverkan från statschefens sida vid tillkomsten av politiska beslut skulle kunna bli en belastning för den symbolställning som statschefen borde inta”. Här finner utskottet ingen anledning att frångå dessa ståndpunkter från 1973 och yrkar avslag på vår motion. Herr talman! Denna utskottets konklusion förvånar oss motionärer, därför att vi anser att särskilt konungens uppgift som ordförande i utrikesnämnden strider mot denna riksdagens uttalade mening från år 1973, varför vi föreslår att frågan utreds av den kommande författningsutredningen. Låt mig till sist säga, herr talman, att motionen också anger hur vi tycker att denna fråga borde lösas. Vi menar att dessa och kungens nuvarande formella arbetsuppgifter skulle skötas av en allmänt aktad, betrodd och folkvald person, t.ex. talmannen i Sveriges riksdag. Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till motion 1379.

Herr talman! Jag vill säga till Axel Andersson att jag anser att det är riktigt att kungen skall ha närmast representativa uppgifter. Men det finns en formulering i motionen som är något missvisande. Det talas där om att kungen håller konselj. Men numera är det inte fråga om några beslutskonseljer, utan enbart informationskonseljer. I det representativa uppdraget ligger ju att kungen skall uppträda bland människor, och han bör då vara väl orienterad om vad som händer i riket. Jag ser ordförandeskapet i utrikesnämnden närmast som ett forum för kungen när han skall inhämta kunskaper, bl.a. inför resor utomlands. Men kungen har inte heller i utrikesnämnden någon beslutande funktion. Med denna motivering vill jag yrka avslag på motionen. Vissa frågor på det
Herr talman! Med all respekt för konstitutionsutskottets värderade ordförande, tillika min partikamrat här i riksdagen, vill jag ändå anmäla en något avvikande mening i fråga om ordförandens kommentar till mitt inlägg. Jag kan medge att det faktum att kungen håller konselj kanske inte tangerar det jag citerade ur Torekovskompromissen, dvs. att även medverkan vid tillkomsten av politiska beslut kan vålla skada på den symbolställning som kungamakten intar i dag. Men däremot vidhåller jag att man när det gäller utrikesnämnden och de frågor som diskuteras där har kommit in på det som uttalades i Torekovskompromissen och som jag flera gånger har citerat. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Jag vill anmäla att Martin Olssons interpellation 1983/84:132 om tobakens skadeverkningar inte kommer att besvaras inom stipulerad tid på grund av min arbetsbelastning. Jag har kommit överens med Martin Olsson om att interpellationen skall besvaras fredagen den 27 april.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig när jag är beredd att infria det löfte om en utredning av gåvoskattebestämmelserna såvitt avser konsekvenserna av att gåvor ogiltigförklaras som jag avgav i ett frågesvar till henne i februari förra året. Jag fick vid regeringssammanträdet den 29 mars regeringens bemyndigande att tillkalla en kommitté för att göra en översyn av lagstiftningen om arvsskatt och gåvoskatt. I kommitténs uppdrag skall bl.a. ingå att överväga hur man skall kunna komma till rätta med det problem som föranlett Karin Ahrlands frågor till mig. Jag har i dagarna utsett kommitténs ledamöter. Utredningsarbetet kan således påbörjas.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det var ett svar som jag tyckte om att få. — Bättre sent än aldrig, är ett gammalt ordspråk som gäller även här!

Herr talman! Rune Torwald har — med anledning av att 75 handläggartjänster vid skatteförvaltningen i Göteborgs och Bohus län är vakanta — frågat civilministern om han är medveten om personalläget vid ifrågavarande myndigheter. Rune Torwald har vidare frågat om det finns några färdiga planer för rekrytering och utbildning av personal till dessa myndigheter för att på så sätt åstadkomma en normalisering av handläggningstider för besvärsärenden etc. Frågan har överlämnats till mig. Det är riktigt att myndigheterna inom skatteförvaltningen har en stor arbetsbörda. Av den anledningen har såväl länsstyrelsernas skatteavdelning ar som de lokala skattemyndigheterna vid anslagstilldelningen för innevarande budgetår undantagits från de generella rationaliseringsoch besparingskraven på 2 20. Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit att dessa myndigheter skall undantas från rationaliseringsoch besparingskraven även under budgetåret 1984/85. Härutöver har under de senaste budgetåren stora resurser tillförts beskattningsmyndigheterna på grund av nytillkommande arbetsuppgifter. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet har nyligen i en promemoria uppmärksammat att framför allt skattemyndigheterna i storstadslänen fått vidkännas besvärande personalavgångar i vad gäller kvalificerade tjänstemän. En stor del av de tjänstemän som slutat sina anställningar har gått över till privata företag. Kommissionen föreslår därför att åtgärder vidtas för att förbättra löneläget för tjänstemän med revisionsoch processuppgifter. Förslaget bereds f. n. inom regeringskansliet. Behovet av kvalificerad personal inom skatteförvaltningen är stort. Utbildningen av nyanställd handläggarpersonal är omfattande, och den kräver dessutom stora insatser av tjänstemän med lång erfarenhet. Det är angeläget att utarbeta ett system för rekrytering och utbildning av personal inom skatteförvaltningen. Regeringen har därför givit riksskatteverket i uppdrag att utreda frågan om behovet av särskilda rekryteringstjänster inom skatteförvaltningen. Uppdraget skall redovisas senast i september i år. Länsstyrelsernas besvärsenheter avger bl.a. yttrande när skattskyldiga har anfört besvär hos länsrätterna. Länsrätterna har under ett antal år haft särskilda resurser för att arbeta av målbalanserna. Regeringen har vidare föreskrivit att länsstyrelsernas besvärsenheter gemensamt med länsrätterna skall verka för att balanserna av skattemål får en godtagbar nivå. Av vad jag nu har sagt hoppas jag framgår att jag är väl medveten om personaloch arbetsläget vid skattemyndigheterna och att en rad åtgärder vidtagits eller planeras för att komma till rätta med situationen.

Herr talman! Låt mig först tacka finansministern för svaret på min fråga. Jag vill ge en bakgrund till denna. Skatteadministrationen kritiseras ju ofta, och dess värre med rätta, för att det tar lång tid att få ärenden i länsrätter avgjorda. Gång på gång har jag och andra rikdagsledamöter tryckt på för att få till stånd en rimligare situation, och i samband därmed har man alltid utlovat insatser för att minska arbetsbalanserna. Det var därför med stor förvåring som jag för ett tag sedan fick klart för mig att man i Göteborgs och Bohus läns skatteförvaltning hade hela 75 vakanser på totalt 422 handläggartjänster. På revisionsenheten var situationen än värre. Där var 28 tjänster av 90 obesatta. Det är mot den bakgrunden som frågan har ställts. Jag är vidare medveten om att, som finansministern har sagt, många som arbetar med de aktuella uppgifterna söker sig bort från sina tjänster. Det har bl.a. meddelats i en stor artikel i Göteborgspressen att näringslivet nu har köpt över en av de skickligaste i Västsverige, nämligen skattedirektören för den västsvenska regionen. Detta tycker jag i och för sig inte är så förvånande. — Nr 126 Jag kansket.o.m. tycker att det i viss mån är bra. Jag har själv arbetat tolv år som taxeringsnämndsordförande och har suttit i länsskatterätt i många år, så jag vet ganska väl hur det fungerar på detta område. Det som jag tycker är litet förvånande i finansministerns svar är att det ger intryck av att det har hänt någonting som man inte har förutsett. Det Om BETKEIEe see slag av taxerings ”Behovet av kvalificerad personal inom skatteförvaltningen är stort. Utbildningen av nyanställd handläggarpersonal är omfattande, och den kräver dessutom stora insatser av tjänstemän med lång erfarenhet.” Ja, det kan man naturligtvis instämma i — det är inga nyheter. Det kan rimligen inte komma som någon överraskning. Med förlov sagt verkar det dock en smula yrvaket när man säger att man nu skall göra någonting åt detta, men först måste man göra en utredning. Vad skall man utreda när man konstaterar att nästan var tredje taxeringsrevisor inte finns mer än på papperet, dvs. att det inte finns innehavare av de av riksdagen inrättade tjänsterna? Mot denna bakgrund måste jag fråga: Det är väl inte meningen, herr finansminister, att man skall avvakta den utredning som skall bli klar först i september, innan man vidtar några åtgärder för att återbesätta tjänsterna i fråga?

Herr talman! Rune Torwald har frågat civilministern om han anser att nuvarande rutiner vid behandling av realisationsvinster på småhusfastigheter är godtagbara eller om han avser att initiera ändringar för att reducera arbetsbelastningen för såväl deklarant som berörda myndigheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är ett fall som kommit till Rune Torwalds kännedom, där en säljare av en småhusfastighet yrkat uppskov med beskattning av realisationsvinst och först när han erhållit slutskattesedeln fått reda på att yrkat uppskov inte beviljats. Detta har för deklaranten inneburit ytterligare en administrativ omgång, innefattande besvär till länsrätt och kontakter med lokal skattemyndighet. Uppskov med beskattning skall enligt nuvarande regler yrkas hos taxeringsnämnden. Det åligger nämnden att ta ställning till yrkandet och att underrätta deklaranten om sitt beslut, om det gått deklaranten emot. Detta är den för alla taxeringsärenden normala rutinen. I det fall Rune Torwald tar upp har underrättelse om beslutet inte nått deklaranten. Det förefaller mig 65 som om felet i det aktuella fallet är att tillskriva den mänskliga faktorn. Det inträffade är givetvis beklagligt. Jag kan emellertid upplysa om att handläggningen av uppskovsärendena är föremål för uppmärksamhet i utredningssammanhang. Inom kommittén för reavinstuppskov har företagits en omfattande enkätundersökning hos länsstyrelserna angående bl.a. taxeringsnämndernas handläggning av dessa ärenden. I avvaktan på att kommitténs arbete slutförs är jag inte beredd att vidta någon åtgärd i det hänseende som Rune Torwald åsyftar.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern även för detta svar, som gör mig betydligt mer tillfredsställd än det förra. Det gläder mig att notera att det tydligen bara var fråga om ett tillfälligt misstag. Det är inte mycket att säga om det — misstag kan alla råka ut för. Jag kan inte underlåta att konstatera att jag tror att mycket effektivitet kan uppnås på länsrätterna, om man har mer kvalificerad personal i det som brukar kallas postöppningen. Man borde från början ta fram sådana ärenden till snabba beslut som man vet har betydelse för efterkommande års inkomsttaxeringar. Det sker inte nu, och det leder till en serie överklaganden. Jag kan som exempel nämna en fastighetstaxering för 1980 som ännu inte är avgjord i länsrätten. Vad får det för konsekvenser? Jo, det innebär att vederbörande deklarant varje år måste överklaga sin inkomsttaxering. Även om han senare vinner målet kan han förlora möjligheten att få genomslag när det gäller skatteutfallet. Detta medför en enorm och onödig arbetsbelastning på länsrätterna. Jag har tagit upp denna fråga med folk på länsrätterna men tyvärr inte fått dem att inse att de borde lägga sig till med ett mer rationellt sätt att arbeta. Varje företag och — det vågar jag påstå — varje institution måste se till att ta ärenden iden ordningen att man får den minsta totala arbetsvolymen. Så sker inte f. n. Jag hoppas därför att man inte bara ser över rutinerna när det gäller fastighetsförsäljningar utan över huvud taget de rutiner som tillämpas beträffande den turordning i vilken ärenden skall avgöras. Jag är f.n. involverad i några ärenden. I ett fall går en familj och väntar sedan 1978 på att få ett ärende beträffande realisationsvinstskatt på en mindre jordbruksfastighet avgjort. Ärendet är fortfarande, efter sex år, inte avgjort i länsrätten i Älvsborgs län. Det är alltså inte bara i Göteborgs och Bohus län som man har stora arbetsbalanser. De här förhållandena medför att människor tvingas att konsekvensöverklaga i och för sig helt riktiga taxeringar under de år som följer efter den ifrågasatta taxeringen. Dessa senare taxeringar är då baserade på det ursprungliga ställningstagande som en nämnd har gjort och som den förfördelade — om jag får använda det uttrycket — har överklagat. översynen till att bara gälla realisationsvinstbeskattningen utan den bör också omfatta själva arbetsrutinerna inom länsrätterna.

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig på vilket sätt hot om prisstopp kan hålla tillbaka inflationen. Låg mig först konstatera att jag aldrig har hävdat att prisregleringar som isolerad företeelse skulle vara ett botemedel mot inflationen. I regeringens finansplan har redovisats med vilka medel inflationen skall bekämpas och vilka förutsättningar som bör föreligga för att nå det uppsatta inflationsmålet. Frågan diskuterades här i kammaren senast i den finanspolitiska debatten. Enligt regeringens uppfattning innebär emellertid resultatet av årets avtalsrörelse — om uppgörelserna skulle leda till ett direkt genomslag på priserna — att en grundläggande förutsättning för inflationsmålet rubbats och att detta därför hotas. Framför allt gäller detta utsikterna inför 1985. Jag har mot den bakgrunden vid upprepade tillfällen under de senaste veckorna framhållit att regeringen är fast besluten att med alla tillgängliga medel skapa förutsättningar för den dämpning av inflationstakten som nu måste komma till stånd. Prisregleringar är ett av de instrument som står till regeringens förfogande. Som komplement till andra ekonomisk-politiska åtgärder kan de bidra till att dämpa inflationstakten. Som numera framgått beslutade regeringen i går om ett allmänt prisstopp. De närmare motiven för detta och de åtgärder i övrigt som regeringen beslutat om framgick vid gårdagens presskonferens.

Herr talman! Tack för svaret! Min fråga ställdes mot bakgrund av att finansministern vid hemkomsten från sin utrikes resa i slutet av mars började hota med prisstopp, därför att löneavtalen hamnat på för hög nivå. Denna reaktion gjorde mig förundrad av minst tre skäl. För det första uttalade Kjell-Olof Feldt flera gånger under förra året tvivel om värdet av prisreglerande åtgärder i kampen mot inflationen. För det andra vet vi av bitter erfarenhet att prisstopp i praktiken är verkningslöst. Människor har lärt sig att när det börjar talas om prisstopp, når priserna snart en ny topp. Vore det verkligen möjligt att i lag förbjuda inflationen, skulle det naturligtvis ha gjorts för länge sedan. Det är knappast ens så att man med ett prisstopp kan skjuta fram prishöjningarna för att ta dem i form av en explosion senare. Marknadskrafterna är starkare än politiska beslut, och via dispenser och på andra sätt stiger priserna trots allt. I allmänhet är inflationstakten högre i tider av prisstopp än när sådant stopp inte råder. För det tredje — och det var närmast detta som föranledde min fråga — innebär ju ett hot från finansministern om prisstopp detsamma som en beställning av prishöjningar. Kjell-Olof Feldt spelade för några år sedan upp ett stort indignationshummer, när han anklagade dåvarande ekonomiminister Gösta Bohman för lösmynthet, därför att denne i en trängre krets varnat för en politik som kunde leda till devalvering. Men vad är väl det jämfört med att gång efter annan i massmedia hota med prisstopp? Landets alla beslutsfattare när det gäller prisfrågor fick god tid på sig att för säkerhets skull höja priserna tidigare och mer än vad som annars skulle ha skett. Prisstegringen var under årets första kvartal 2,5 90. På årsbasis ligger inflationstakten fortfarande kring 9 96, vilket är dubbelt så högt som i viktiga konkurrentländer. Verkligheten har alldeles tydligt gett oss moderater rätt i att det inte går att prata bort inflationen. Nu har alltså finansministern tillgripit prisstopp. Han kan inte gärna själv tro att det får någon effekt, i synnerhet sedan han med sina varningar gett smarta prissättare chansen att kompensera sig i förtid. Vad kan då syftet vara? Är det att ge Handelns arbetsgivareorganisation råg i ryggen inför den hotande konflikten med Handelsanställdas förbund? Jag skulle vilja fråga Kjell-Olof Feldt: Är sättet att hantera frågan om prisstopp ett uttryck för finansministerns önskan att löneutvecklingen inom den hårt trängda detaljhandeln skall bli betydligt lägre än inom den lönsamma verkstadsindustrin?
Herr talman! Jag skall hålla mig till det som var det ursprungliga syftet med Lars Tobissons fråga. Han gör gällande att om jag i vissa sammanhang har nämnt att prisregleringar kan komma att ingå i den ekonomiska politiken detta skulle ha lett till att en rad ”smarta prisfixare”, eller vad han kallade dem, gått ut och höjt sina priser. Jag måste fråga Lars Tobisson vilket underlag han har för påståendet att vi skulle haft en prishöjningsvåg sedan jag kom hem från Australien. Tvärtom har jag upplevt att beslutet om prisstopp när det kom kom ganska överraskande, t.ex. för bensinhandeln som haft kampanjpriser och som hade sammanträde natten mellan onsdag och torsdag för att ta reda på hur man skulle göra. Det upptäcktes då att det inte alls lönade sig att sammanträda på natten, för prisstoppet trädde i kraft i måndags. Det går alltså inte att hitta något som helst belägg i verkligheten för det påstående som Lars Tobisson gör om att detta skulle ha föranlett prishöjningar av någon omfattning. Till talet om att Gösta Bohman i en trängre krets förebådade en devalvering vill jag säga att det var en mycket trång krets. Det var fråga om en enda person, och det råkade vara en journalist som förfogar över ett internationellt s.k. newsletter, som spred hans uttalande över hela världen. Det uttalandet, herr talman, kostade Sverige flera miljarder kronor i valutautflöde.

Herr talman! Det gick över en vecka från det att finansministern först började hota med prisstopp till den dag från vilken prisstoppet retroaktivt skall gälla. Vad detta kommer att få för effekt på konsumentprisutvecklingen kan vi avläsa i index för april. Vågar finansministern här säga att det inte kommer att ske någon uppgång vid det indextillfället? Jag menar, herr talman, att regeringens panikpaket från i går vittnar om den röra som råder i rörelsen. De regleringsåtgärder man nu sätter in — bl.a. prisstopp — riskerar att motverka det uppgivna syftet med den förda politiken. Tror regeringen verkligen att dessa åtgärder kan föra ned inflationen till 4 92 i år och 3 20 nästa år, medan lönehöjningarna ligger på uppåt 10 926? Resultatet blir ju en kraftig ökning av den privata köpkraften. En uppgång i den privata konsumtionen riktar sig i stor utsträckning mot importvaror. I stället för att hålla tillbaka konsumtionen och skapa utrymme för i synnerhet vår exportindustri skulle alltså resultatet bli att konsumtionen och importen ökade. Hela uppläggningen av den här operationen förutsätter att de redan avtalade lönehöjningarna på något sätt justeras ned. Finansministern har i dag fört samtal med arbetsmarknadens parter. Kan finansministern förneka att regeringens sent påkomna åtgärdspaket som skall motverka inflationen förutsätter — för att det skall få någon som helst effekt — en statlig inkomstpolitik där regeringen går in och styr lönebildningen, alltså kompletterar det hela med någon form av lönestopp?
Herr talman! Jag tänker hålla mig till vad som avsågs i Lars Tobissons fråga. Jag konstaterar bara att Lars Tobisson inte hade ett enda belägg för eller ett enda exempel på att mina uttalanden skulle ha lett till några prishöjningar.

Herr talman! Detta är ett exempel på något som är egendomligt i riksdagens arbetsformer. Jag har för tio dagar sedan ställt en fråga till finansministern om verkningarna av ett hot om prisstopp. I går genomförde finansministern ett prisstopp. Han envisas med att tala om prisstoppet som ett hot trots att det nu blivit verklighet. Finansministern vill inte tala om det åtgärdspaket som han har lagt fram, och som onekligen är en politisk händelse av första rang. Rimligen borde detta i första hand diskuteras här i riksdagen. Vi har i dag haft en debatt med anledning av ett betänkande från konstitutionsutskottet. Från moderat håll har vi sagt att det är en orimlig ordning att debatten om en stor sak i svensk politik enbart skall föras i Kvällsöppet, i Magasinet och på tidningarnas ledarsidor — men här i riksdagen får man inte tala om det. Det enda sättet är att väcka en interpellation och komma igen om 30 dagar, eller kanske vänta till debatten med anledning av kompletteringspropositionen den 8 juni.
Herr talman! Som Lars Tobisson till slut insåg i all sin flödande retorik får han åtskilliga tillfällen att här i riksdagen diskutera regeringens ekonomiska politik. Han kan få utlopp för all sin talträngdhet i de debatterna.

Herr talman! Eftersom finansministern i all sin godhet ger mig ytterligare en minut att kommentera det panikpaket som presenterades i går skall jag fortsätta med den sakfrågan. Beslutet om prisstopp är i själva verket ett tecken på regeringens storslagna fiasko i det krig den för ungefär ett år sedan förklarade mot inflationen. Det står nu klart att det inte går att motverka prisstegring med bara prat. Inflationen är en ekonomisk sjukdom, som måste botas med ekonomisk-politiska åtgärder. Vi moderater lade för ett år sedan fram ett program som bygger på sådana åtgärder på främst två områden. Det gäller att dra ned budgetunderskottet kraftigt genom att skära på utgiftssidan, och det gäller att skapa förutsättningar för lönebildningen så att det blir en ökad lönespridning och så att man får ett ansvar för sysselsättningen hos parterna. Det senare tror jag är väldigt viktigt för framtiden. Jag ställde i ett tidigare anförande en fråga till finansministern. Den gällde om han genom sin uppläggning vill åstadkomma en ökad lönespridning. Finansministern har inte svarat på det.
Herr talman! Björn Molin har frågat mig när regeringen avser att utse ledamöter i löntagarfondsstyrelserna, om styrelserna redan från början kommer att disponera medel för inköp av aktier samt om fondstyrelserna under 1984 och 1985 kommer att kunna leva upp till det föreskrivna avkastningskravet. Riksdagsbeslutet om löntagarfonder förutsatte att fondstyrelserna skulle starta sin verksamhet under år 1984. Jag bedömer att fondstyrelserna kan komma att utses före sommaren. Riksdagsbeslutet innebär vidare att fondstyrelserna kan rekvirera medel inom den ram som skapas av vinstskatten, vinstdelningsskatten samt den särskilda delen av ATP-avgiften om 0,2 procent. I och med att såväl vinstskattemedel som medel från den särskilda delen av ATP-avgiften redan influtit kommer löntagarfondsstyrelserna att redan från starten kunna rekvirera medel för inköp av aktier. Huruvida fondstyrelserna under 1984 och 1985 kommer att uppfylla avkastningskravet kan självfallet besvaras med säkerhet först i efterhand. — Nr 126 Det har dock inte, sedan riksdagen behandlade propositionen, inträffat

= EN Ze Herr talman! Det är litet patetiskt att få svaret på denna fråga just i dag, möter i löntagardagen efter det att regeringen i vild panik har presenterat en serie åtgärder fondsstyrelserna för att hejda eller motverka för stora lönehöjningar — antingen höjningar som HEN ? redan är framförhandlade eller där förhandlingar pågår. Ett huvudargument för löntagarfonderna var ju nämligen att de skulle bidra till lugna avtalsrörelser. Kjell-Olof Feldt har sagt här i kammaren att löntagarfonderna skulle vara ett bidrag till stabiliseringspolitiken och att de skulle dämpa lönekostnadsstegringarna. Slutsatsen av de senaste veckornas händelser i detta avseende är enkel: det argumentet för löntagarfonderna håller inte. Svårigheterna att få ihop fondstyrelserna belyses väl i finansministerns svar. Han säger nu att han bedömer att fondstyrelserna skall komma att utses före sommaren. Det betyder väl att de första aktieköpen kan göras tidigast i höst. Startsvårigheterna är uppenbara. Inte heller de övriga skäl som har anförts för löntagarfonderna har vunnit i styrka sedan beslutet förra året. På min fråga om fonderna i år kan leva upp till det i lagen angivna avkastningskravet svarar finansministern undanglidande. Han säger att den frågan kan självfallet besvaras med säkerhet först i efterhand men att ingenting har inträffat som gör att han har anledning att ändra den bedömning som han gjorde i det sammanhanget, dvs. förra året. Sanningen är naturligtvis att ingen längre vågar påstå att fonderna under år 1984 kommer att ge ett nettotillskott till ATP-systemet på 3 26 av fondernas kapital, beroende bl.a. på den försenade starten. Även av detta skäl finns det alltså anledning till omprövning. Låt mig därför fråga Kjell-Olof Feldt, som tidigare indirekt har antytt en kritisk attityd till fonderna: Skulle inte regeringen kunna ta de negativa erfarenheterna i samband med införandet av fonderna till intäkt för att ompröva sin inställning och avstå från att genomföra riksdagsbeslutet? Det tror jag skulle vara till nytta både för samhällsklimatet i Sverige och för investeringsbenägenheten hos företagen. På köpet skulle väl också aktningen för det socialdemokratiska partiet kunna öka. Vi som har utfäst oss att när möjlighet ges avveckla dessa fonder skall inte beklaga oss över att avvecklingsarbetet i så fall uteblir.
Herr talman! Regeringen avser att genomföra det beslut om löntagarfonder som riksdagen tog i december i fjol. Att det sedan betyder att Björn 7n Molin får fortsätta att bekymra sig över hur de skall kunna avvecklas minskar inte nöjet av att genomföra dem.

Herr talman! Finansministerns senaste kommentar var väl ännu ett bevis på hur obenägen finansministern är att föra en debatt om löntagarfonderna. Jag förstår honom. Jag beklagar att inte den självkritiska attityden inom regeringen är sådan att man kan dra slutsatsen och erkänna att den ekonomiska utvecklingen, bl.a. årets lönerörelse, är ett bevis på att löntagarfonderna var ett misstag. Jag tror att både Kjell-Olof Feldts och regeringens anseende skulle stiga om man erkände att man på denna punkt hade fel. De inkörningssvårigheter för fonderna som har funnits och som framgår av Kjell-Olof Feldts svar, bl.a. när det gäller rekrytering av styrelser och kanslier till fonderna, borde vara ett fullt godtagbart skäl för en sådan omprövning. Även i politiken bör man kunna dra nytta av vunna erfarenheter. Den för dagen mest relevanta kommentaren är naturligtvis att fondanhängarnas argument att löntagarfonderna skulle vara ett stöd till den solidariska lönepolitiken, att de skulle bidra till en lugnare lönekostnadsutveckling, häpnadsväckande snabbt har dementerats av verkligheten.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till ändringar i gällande lagstiftning om bevakningsföretag, så att ett moderbolags bevakningsorganisation utan auktorisation kan bevaka ett dotterbolags lokaler, om dessa är belägna inom moderbolagets eget område. Enligt 1 § första stycket lagen om bevakningsföretag avses med bevakningsföretag den som yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning bevaka bl.a. fastighet eller anläggning. Av 2 § samma lag framgår att bevakningsföretag inte får bedriva verksamhet utan auktorisation. Huruvida dessa regler innebär att ett auktorisationskrav gäller även i den av Sten Andersson beskrivna situationen är som jag ser det en lagtolkningsfråga som får lösas i rättstillämpningen med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Det skulle kanske ha varit en fördel om lagen eller i varje fall dess motiv hade varit tydligare på denna punkt, men problemet är knappast av den arten att det finns anledning att ta upp det som en särskild lagstiftningsfråga. Däremot kan nog frågan vara förtjänt av uppmärksamhet, om det blir aktuellt att göra andra ändringar i eller en allmän översyn av lagstiftningen på det här området.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan är att detta är ett problem på många företag i Sverige. Jag jobbar själv på Kockums varv i Malmö. Där beslöt man att ombilda maskinverkstaden, som ligger inom Kockums område, till ett helägt dotterbolag. Kockums har en mycket gammal organisation för bevakning, men den får i dag inte bevaka ett företag som Kockums äger och som ligger inom det egna området. Man har prövat detta också och funnit att lagen så som den är skriven inte medger den möjligheten. Jag förstår också justitieministern när han säger att man inte på basis av ett enskilt fall kan gå in och ändra en lag, och jag är tacksam för hans klara besked på den punkten. Men vad jag skulle vilja ha svar på är följande. Att man nu inte kan ändra lagen kan jag acceptera, men varför kan man då inte ge dispens? Kockums har sökt dispens men inte fått sådan. Jag skulle därför vilja ha en liten utläggning från ministern på den punkten.
Herr talman! Också på den punkten kan det tyckas som om lagen innehåller en brist. Det finns alltså ingen möjlighet att ge dispens. Den möjlighet jag kan erbjuda till dess att vi eventuellt har kunnat se över lagen är att man helt enkelt begär auktorisation att bevaka sitt eget dotterbolag.
Herr talman! Jag tycker det är en onödig omväg om ett företag i Sverige skall söka auktorisation för att bevaka sitt eget område. När justitieministern nu svarar mig att lagen inte medger dispens, då tycker jag verkligen att det finns starka skäl att ändra denna lagstiftning.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om jag är beredd att föreslå sådana ändringar i 25 § namnlagen att barn som mellannamn får bära föräldrars mellannamn. Enligt namnlagen kan en person bära tre olika typer av namn: förnamn, mellannamn och efternamn. Mellannamn, som bärs mellan föroch efternamn, är liksom förnamnet personligt och kan inte föras vidare till barn eller make. Möjligheten för barn att bära mellannamn infördes under riksdagsbehandlingen av regeringsförslaget till namnlag. Riksdagen uttalade därvid att ändamålet med mellannamn för barn är att visa samhörighet mellan barnet och den av föräldrarna vars efternamn barnet inte har förvärvat. Enligt riksdagen var det tillräckligt att barnet som mellannamn fick bära det efternamn som den föräldern bar. Riksdagen avvisade tanken att barn som mellannamn skulle kunna bära en förälders mellannamn. Namnlagen har hittills varit i kraft bara i drygt ett år. Enligt min mening finns det inte anledning att efter så kort tid överväga ändringar i lagen, om det inte kan påvisas att lagen i något avseende leder till klart olämpliga resultat. Jag anser inte att det är fallet med de regler om mellannamn som Hugo Bergdahl har kritiserat. Jag är alltså inte beredd att nu föreslå några ändringar i dessa regler.

Herr talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret på min fråga. Namnlagen är väl inte den lag som är lättast att tolka och tillämpa. Detta gäller såväl för enskilda människor som för vissa myndigheter. Det är i alla fall min uppfattning, efter att ha kommit i kontakt med ärenden på just detta område. I regeringens proposition om ny namnlag, som presenterades i mars 1982, konstaterades bl.a.: ”En utgångspunkt för den nya lagen är att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt skall få bestämma vilket namn han eller hon skall ha.” Herr talman! Visst innebar den nya namnlagen i de flesta fall en förenkling och avbyråkratisering. Men åtminstone på ett område blev den nya lagen en byråkratisk flopp: barn får inte bära föräldrars dubbelnamn i samma ordning som föräldrar men väl i den omvända ordningen. I min fråga till justitieministern har jag angett ett sådant exempel. Är modern född Andersson och gift Bengtsson, kan hon bära dubbelnamnet Andersson-Bengtsson, men vill hennes barn bära bägge namnen måste ordningen vara Bengtsson-Andersson. Herr talman! Detta är byråkrati av helt oförståelig art för vanliga människor. Sådant skapar misstro, förargelse och problem hos de många människorna. Justitieministern säger i svaret: ”Enligt min mening finns det inte anledning att efter så kort tid överväga ändringar i lagen, om det inte kan påvisas att lagen i något avseende leder till klart olämpliga resultat.” Jag vill med det exempel som jag har angett påstå att lagens tillämpning klart leder till ett olämpligt resultat. Därför tycker jag inte att man behöver vänta ytterligare för att rätta till det som inte blev bra i den nya namnlagen.
Herr talman! Jag tror inte att man skall utpeka det som tas upp ii frågan som ett resultat av byråkratisk klåfingrighet. Det är helt enkelt så att lagen bygger på grundsatsen att dubbelnamn inte skall förekomma — det strider mot svenskt språkbruk. Mellannamn är inte en del av efternamnet. Om man tillåter barn att ta samma mellannamn som någon av föräldrarna har, skulle man därmed ha etablerat ett dubbelnamn, vilket lagstiftningen alltså avsiktligt inte har velat tillåta.
Herr talman! När barn inte får bära sina föräldrars mellannamn innebär det en byråkratisk tolkning av namnlagen. Det är vad jag avser med byråkrati i detta fall.
Herr talman! Jag upprepar: Det är inte fråga om en byråkratisk tillämpning utan om en grundprincip i lagen. För att åstadkomma en ändring härvidlag måste detta tas upp som ett nytt lagstiftningsärende, och det är jag alltså inte beredd att göra i dag.
Herr talman! De vanliga enkla människor som skall ta del av namnlagen kan inte få någon annan uppfattning än att det är fråga om byråkrati. Jag förstår också mycket väl att det måste till en ny behandling av lagen och ett beslut här i riksdagen för att det skall kunna bli en ändring.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har, med utgångspunkt i ett fall som refererats i dagspressen, frågat mig om jag avser att föreslå ändringar i lagstiftningen så att t.ex. en polisman, som på grund av ett tjänsteuppdrag kommer för sent till en domstolsförhandling där han skall höras som vittne, inte blir bötfälld för detta. Sten Andersson har vidare frågat vilken karaktär ett uppdrag skall ha för att en polisman skall undgå bötesstraff i en situation som den nämnda. Huvudregeln är att ett vittne som kallats till en rättegång döms till böter om han uteblir. Om det finns anledning att anta att vittnet har laga förfall för sin utevaro, skall någon påföljd inte dömas ut. Med laga förfall avses att någon genom avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet, som han inte bort förutse eller rätten annars finner utgöra giltig ursäkt, har hindrats från att fullgöra vad som ålegat honom. Som bekant kan vi inte här i kammaren gå in på om det var rätt eller fel att döma ut böter i det aktuella fallet. Rent allmänt kan jag emellertid säga att ett tjänsteuppdrag för en polisman inte i alla situationer bör grunda laga förfall för utevaro. Någon sådan princip gäller ju inte för andra yrkesgrupper. Angelägenheten av att polismannen slutför sitt uppdrag måste vägas mot intresset av att en domstolsförhandling inte skall behöva ställas in. Några generella uttalanden om vilka uppdrag som kan anses vara av den karaktären att de grundar laga förfall för en polisman går knappast att göra. Vid tvekan bör polismannen naturligtvis söka ta kontakt med rättens att vittna vid rättegång ordförande för att få ett besked. Självfallet åligger det vidare polisledningen att så långt möjligt se till att någon kollison mellan den enskilde polismannens tjänsteplikt och hans vittnesplikt inte skall behöva uppkomma. Av det sagda följer att jag inte är beredd att medverka till en särlagstiftning för polismän på det aktuella området.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Det finns nog mer än en polisman i det här landet som blir förvånad över det svar jag nyss fått. I ett fall som för några dagar sedan refererades i pressen bedömde en polisman ett utryckningsuppdrag vara av sådan vikt att han inte i rätt tid kunde inställa sig till en rättegång. Han ringde från polisbilen till polishuset, och man tog därifrån kontakt med rätten. Polismannen kom fem minuter för sent till rättegången. Han blev bötfälld och fick även betala ersättning till ett annat vittne, som inte hade kunnat avge sitt vittnesmål. Han överklagade beslutet och bötesbeloppet sänktes, men samtidigt konstaterades att endast sjukdom gällde som laga förfall. Jag tror att många uppfattar detta fall som något egendomligt. O. K. — det är klart att om en polis håller på att skriva ut parkeringsböter får han sluta med den verksamheten, om han skall inställa sig i rätten som vittne. I det här fallet — och det kan säkert gälla många andra fall — blev det emellertid en onödig belastning på en av våra svenska poliser, som i och för sig har mycket besvärliga arbetsförhållanden. Jag tycker att man ändå borde kunna ge exempel på när en polis kan och inte kan avbryta ett tjänstgöringsuppdrag.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar finns det många andra situationer än sjukdom där man kan åberopa laga förfall för att inte inställa sig. Jag tror att man med fullt förtroende katröverlämna tillämpningen av dessa regler till domstolarnas och myndigheternas goda omdöme. Att snärja in den här typen av ganska svårbedömda frågor i detaljregleringar är i vart fall för mig ganska främmande.
Herr talman! Jag kan begripa att man kanske inte skall gå in med detaljregleringar i sådana här fall. I det fall som jag refererat till bedömde jag och säkert många med mig som helt självklart att laga förfall förelåg, men som lagen är skriven skulle tydligen böter utgå — det konstaterade två instanser, även om den sista instansen sänkte bötesbeloppet något. Jag är något förvånad, och jag kan nog också konstatera, herr talman, att många poliser i Sverige delar min förvåning.

Herr talman! Karin Israelsson har — mot bakgrund av ett TV-inslag om kvinnomisshandel -—i en interpellation frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra samhällsskyddet mot våld. Ulla Tillander har mot samma bakgrund i en interpellation frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skydda våldsoffer från ytterligare övergrepp från samma gärningsman. Inga Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skydda misshandlade kvinnor från fortsatta övergrepp. Slutligen har Kerstin Anér — med hänvisning till att adressuppgifter ur vissa offentliga register kan utnyttjas i trakasseringssyfte — frågat civilministern om han avser att vidta sådana ändringar i sekretesslagen, att uppgift som omfattas av sekretess i folkbokföringsregistret får samma skydd också i register som bara omfattar ett visst urval av befolkningen. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på frågan. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Jag vill börja med att framhålla att jag hyser stor förståelse för att de aktuella frågorna har tagits upp. Det är självklart att en kvinna som har utsatts för upprepad misshandel kan känna stark oro — eller t.o.m. skräck — inför att den som misshandlat henne skall friges eller skrivas ut från en institution. Det står klart att en sådan oro måste tas på allvar. Risken för fortsatta övergrepp måste beaktas, t.ex. vid beslut om permissioner inom kriminalvården. Detsamma gäller beträffande beslut om utskrivning från sjukhus för sluten psykiatrisk vård. Sistnämnda fråga har tagits upp av JO i ett utförligt beslut den 19 mars i år. I tre fall har han riktat kritik mot det sätt på vilket enskilda ärenden har handlagts. Jag förutsätter att hans synpunkter kommer att beaktas av dem som har ansvaret för dessa svåra beslut. I regel tycks emellertid de bedömningar som görs vara riktiga. Jag vill dock gärna medge att det ibland i efterhand — när man så att säga har facit i handen — visar sig att man har felbedömt riskerna för nya övergrepp. I själva verket hänger det här samman med ett klassiskt och mycket svårt problem, nämligen vilka möjligheter det finns att i ett enskilt fall förutsäga grova brott. Tyvärr är de möjligheterna små. Det är mot den bakgrunden en mycket känslig fråga under hur lång tid man kan hålla en människa inspärrad — inte för vad han har gjort, utan på grund av vad han eventuellt kan komma att göra i framtiden. Detta är bl.a. ett etiskt problem som ytterst rör vilka befogenheter samhället skall ha att använda tvång och straff. Det enskilda fall som utgör bakgrunden till interpellationerna och till Inga Lantz fråga rör närmast tillämpningen av reglerna om sluten psykiatrisk vård. Den som har överlämnats till sådan vård skall skrivas ut så snart vårdbehovet har upphört. I regel sker utskrivningen till en början på försök, och patienten ställs under tillsyn. Reglerna om intagning och utskrivning vid psykiatrisk vård utreds f. n. av socialberedningen som — enligt vad jag har inhämtat — ägnar stor uppmärksamhet åt problem av det slag som nu är i fråga. I det JO-ärende jag nyss nämnde framförde JO också synpunkter på dessa regler. Beslutet har överlämnats till bl.a. socialberedningen. Beredningens slutbetänkande väntas i år. Kvinnomisshandel är emellertid ett problem som också på många andra sätt ägnas stor uppmärksamhet av regeringen och ansvariga myndigheter. Inom mitt eget område kan nämnas lagändringen den 1 januari 1982, som medförde att all misshandel numera skall åtalas utan krav på angivelse från målsägandens sida. Betydelsen av att kunna komma åt misshandel som sker i hemmet var det främsta skälet till den ändringen. Jag vill påminna om att frågor som rör kvinnomisshandel har utretts särskilt av en interdepartemental arbetsgrupp inom regeringskansliet. Gruppens rapport har bl.a. resulterat i att regeringen uppdragit åt socialstyrelsen att lämna förslag till försöksverksamhet för att motverka kvinnomisshandel. Verksamheten skall beröra både de misshandlade kvinnorna och gärningsmännen. För att finansiera denna försöksverksamhet har 800 000 kr. avsatts per år för de närmaste tre åren, dvs. sammanlagt 2,4 milj.kr. Härutöver har drygt 2 milj.kr. anslagits till utbildning, information och forskning på området. Jag vill också hänvisa till de förslag rörande bl.a. utbildning och information för omhändertagande av offer för sexuella övergrepp som regeringen har lagt fram i propositionen rörande sexualbrott tidigare i år. När det sedan gäller möjligheten för den som känner sig hotad att försöka hålla sin adress hemlig gäller följande regler. Hos de myndigheter som sköter folkbokföringen gäller sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, t.ex. adressuppgifter, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider men om uppgifterna röjs. Detta innebär naturligtvis inte någon absolut garanti för att inte adressen kommer ut. Den som systematiskt försöker få upplysning om en adress har nog tyvärr goda utsikter att lyckas förr eller senare. Som Kerstin Anér påpekar förhåller det sig vidare så att sekretessbestämmelserna inte gäller andra register än befolkningsregister, t.ex. bilregistret. Denna fråga uppmärksammades särskilt under förarbetena till sekretesslagen. Att låta sekretessbestämmelsen omfatta alla register skulle vara förenat med avsevärda problem. Jag har f. n. inte underlag för en omprövning av den ståndpunkt man intog vid sekretesslagens tillkomst. Generellt sett är jag f. ö. tveksam till om hemlighållande av adress är en vare sig effektiv eller lämplig metod att skydda människor mot förföljelse och övergrepp. För det första finns det som jag nyss antydde många olika sätt att ta reda på var en människa bor. Regler om sekretess riskerar därför att bli ett slag i luften. För det andra talar som jag ser det flera principella skäl för att mani första hand bör söka sig fram på andra vägar än att utvidga sekretessen. Allmänt vill jag härutöver säga följande. Trots förebyggande insatser på olika områden kan man aldrig uppnå någon hundraprocentig garanti för att inte våldsbrott av aktuellt slag upprepas. Det rör sig här om svåra avvägningar mellan hänsyn till olika enskilda människor. Det är också en fråga om vilka resurser ett samhälle kan sätta in i form av tillsyn, bevakning och polisiära åtgärder. Åskilligt kan emellertid göras för att minska riskerna för fortsatta övergrepp. En självklar åtgärd är att den ansvariga institutionen inför en förestående frigivning eller utskrivning av en man som dömts för kvinnomisshandel underrättar kvinnan om detta. Detsamma bör gälla om mannen har avvikit från institutionen. Det är över huvud taget av största vikt att de rättsvårdande och sociala myndigheterna bedriver ett nära samarbete för att skydda brottsoffer och hindra att brott upprepas. Ett stort ansvar ligger på polisen. Polisen kan naturligtvis inte alltid ställa upp med bevakning eller liknande åtgärder så snart en person har en allmän känsla av att vara hotad. Tyvärr är detta inte möjligt. Men i en konkret situation som t.ex. den som nu avses är det särskilt viktigt att ett påstående av kvinnan om att mannen genom uttalanden eller på annat sätt uppträtt hotfullt tas på allvar och blir föremål för undersökning. Jag har skäl att tro att polisen också gör det. Vid risk för fortsatta övergrepp från mannens sida bör alltså kvinnan omedelbart vända sig till polisen. I de flesta fallen torde det finnas goda möjligheter att genom olika åtgärder minska risken för övergrepp. Att det här är fråga om ett viktigt ansvarsområde för socialtjänsten samt hälsooch sjukvården står också klart. En väsentlig uppgift fyller dessutom de olika insatser som har kommit till stånd genom initiativ av kvinnoorganisationer och enskilda. Jag tänker här särskilt på den verksamhet som bedrivs av kvinnohus, kvinnojourer och liknande stödorgan. För att man skall komma till rätta med de problem som har tagits upp i interpellationerna och frågorna behövs alltså åtgärder även på andra områden än rättsväsendets. Det krävs ett arbete med åtskilliga byggstenar. Jag hoppas att jag genom mitt svar kunnat visa att regeringen arbetar med dessa viktiga frågor på bred front.